Herr talman! Ibland känns det nödvändigt att säga vad som egentligen är självklart. Skatter är vad vi betalar för att kunna bygga ett gott samhälle. De behövs för att vi skall få en bra skola, en bra sjukvård, hyggliga pensioner och mycket annat som det finns ett brett folkligt stöd för. För de flesta skulle Sverige bli ett sämre land att leva i om vi målmedvetet skulle försöka anpassa det svenska välfärdssystemet efter utländskt mönster av t.ex. det slag som finns i USA eller Storbritannien. Visst skall vi erkänna att höga skatter ibland kan medföra effektivitetsförluster, dvs. vad ekonomerna tycker om att kalla friktion. Men effektivitetsförlusterna är faktiskt mycket större i länder där man till stora delar finansierar den sociala välfärden med privata sjukförsäkringar, skolavgifter och olika individuella försäkringspremier. Vi skall självfallet vara öppna för att det behövs rejäla förändringar i det svenska skattesystemet under de kommande åren. Det är nödvändigt att vi självkritiskt prövar invanda föreställningar. Det är också mitt intryck att den svenska regeringen med öppet sinne prövar nya metoder för att nå ett skattesystem som uppmuntrar sparande, arbete och produktiva investeringar på bekostnad av spekulation och osund låneekonomi. Vi kan med rätta kritisera många inslag i skattesystemet, men samtidigt kan vi konstatera att vårt system för att finansiera välfärden står sig utomordentligt väl vid en internationell jämförelse, både när det gäller effektivitet och när det gäller rättvisa. Trots att vi har höga skatter är Sverige det land som har den största andelen av sin befolkning i arbete. Det finns heller ingenting som tyder på att skatteundandragandet tar en större del av inkomsterna i Sverige än vad som är fallet i många lågskatteländer. Vi har en rättvisare fördelning av inkomsterna än de flesta andra länder, och vi har en i stort sett väl fungerande offentlig sektor. Detta är en bra utgångspunkt för en fortsatt diskussion om reformer av skattesystemet. När man lyssnar på debatten kan man inte vara annat än tacksam över att ansvaret för landets skattepolitik inte vilar på de borgerliga partierna. Här möter vi verkligen oenighet i kvadrat. Det är inte bara folkpartiet och centern mot moderaterna utan också moderaterna och folkpartiet mot centern, centern mot moderaterna, moderaterna mot folkpartiet. Ibland skämtar man om att varhelst två ekonomer samlas finns det minst tre uppfattningar. Vad skall man säga när tre borgerliga samlas? Ja, det vet jag faktiskt inte. Bo Lundgren eldade fram ett brandtal mot vad han kallade den fria världens högsta skattetryck, inkomsternas socialisering och medborgarnas utlämnande åt den offentliga sektorn. Särskilt tyckte han sig se att de lägsta inkomsttagarna och medelinkomsttagarna var hårt drabbade. När man hörde Bo Lundgren tala var det som om sex år i den svenska historien försvann. Man kunde inte tro att skatternas andel under den borgerliga regeringens tid växte upp till den nivå där de nu ligger i förhållande till bruttonationalprodukten. Sällan har marginalskatterna ökat så kraftigt som när vi hade en moderat som ekonomiminister. Sedan 1982 har vi genomfört den största marginalskattesänkningen i inkomstskattens historia. Vi har börjat ta kraftiga tag för enklare och klarare regler och vi har vridit skatterna fördelningspolitiskt mera rätt och gjort åtskilligt för att hålla tillbaka skattefifflet. Vi fortsätter detta arbete med full kraft. Moderaterna talar om att en höjning av det kommunala grundavdraget skulle gå emot strävanden att söka sig breda skattebaser så att man i gengäld kan hålla nere skattesatserna. Om det skulle ligga något i det argumentet träffar den kritiken er själva ännu hårdare, om man ser på hur ni vill ha det på den statliga sidan. Där vill ni ju att skatten inte skall börja utgå förrän vid en inkomst av 17 000 kr. Det är också en stor fördel med enkla och klara regler. Ur förenklingssynpunkt är det bra att både den statliga och den kommunala skatten börjar vid samma inkomst, alltså 10 000 kr. från år 1988. Bo Lundgren var inne på något som han kallar för rundgång. Det finns dess bättre numera vetenskapliga utredningar om detta i Sverige, som visar att det talet är kraftigt överdrivet och att moderaternas resonemang i själva verket skulle leda till att man väsentligt ökar orättvisorna. När det gäller socialförsäkringarna kan man naturligtvis säga att det är en viss omsättning av pengar — föräldraförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, det allmänna pensionssystemet. Men man skall se det så, att detta är en omfördelning under individens livscykel, dvs. att under vissa, förhoppningsvis kortare, perioder — när man är sjuk eller arbetslös — får man kontant ersättning, och sedan upphör denna ersättning. När det gäller omfördelningar i övrigt av pengar kan man säga att det är för barnfamiljerna som det rör sig om större andelar av inkomsterna. Då kan man se på vad moderaterna har att komma med. Jo, de motsätter sig barnbidraget och vill i stället införa ett kommunalt grundavdrag för barn. Om man genomförde den reformen skulle det omedelbart medföra en kraftigt sänkt standard. Därför tvingas moderaterna också föra resonemanget att det inte går att bara ta bort barnbidragen och införa ett grundavdrag, utan man måste också införa något som kallas för negativ inkomstskatt. Då är man verkligen inne på att krångla till skattesystemet! I moderaternas reservation talas med kraft om att skattesystemet skall vara så enkelt som möjligt. Men ni gör verkligen åtskilligt för att försöka komplicera det. Om vi inte kan bli överens om något annat, hoppas jag att Bo Lundgren och jag ändå kan få en diskussion för att försöka göra mer för att förenkla skattesystemet än vad som finns i de moderata förslagen. Till centerpartiet vill jag säga att jag inte tycker det är så avgrundslika skillnader mellan socialdemokraternas och centerns skattepolitik. Jag noterar med tillfredsställelse att vi är överens om att det skall finnas en avdragsrätt för fackföreningsavgifter, att vi är överens om det kommunala grundavdraget och även om det nya statliga grundavdraget. När det gäller brytpunkten finns det inte några större skillnader och inte heller vad gäller skatteskalorna i övrigt. Den största skillnaden är att centern vill sänka schablonavdraget vid inkomst av tjänst från 3 000 till 1 000 kr. Det slår hårt mot breda löntagargrupper och får till följd att centerns skatteskalor för dessa grupper innebär högre skatt än vad som föreslagits i propositionen. Vi måste också försöka komma bort från gnetandet med de små avdragen, och därvidlag har avdraget på 3 000 kr. betydelse. Det innebär att skattemyndigheterna får möjlighet att inrikta sitt arbete på viktigare saker. Därför tycker jag det är att gå åt fel håll att sänka schablonavdraget som centern föreslår. Vpk motionerar om att man skall behålla de nuvarande skatteskalorna för 1987 och 1988. Det är ju intressant att se att ni i varje fall tidvis ansluter er till skatteskalor som ni har kritiserat mycket hårt under en tidigare period. Nu återkommer kritiken mot de nya skatteskalorna i ungefär samma ordalag, men det är ändå uppmuntrande att det sker en viss utveckling i tidsperspektivet. Jag tror att en rättvis bedömning av den förda ekonomiska politiken visar att det har skett utomordentligt betydelsefulla förbättringar i fördelningspolitiken sedan 1982. Jag skall inte här gå in på alla de förändringar i skattepolitiken som har gjorts, men sammantaget innebär den ekonomiska politikens alla inslag att vi nu står betydligt starkare fördelningspolitiskt än 1982. Det som har den allra största effekten i det här sammanhanget är naturligtvis att vi får ner inflationen och håller en hög sysselsättning, och det är ju själva huvudmålet i regeringens politik. När det sedan gäller folkpartiet tycker jag att detta parti har ett utomordentligt ensidigt marginaltänkande. Jag vill faktiskt påstå att ni går längre i ensidighet i den här omgången än vad moderaterna gör när det gäller fixeringen på marginalproblemet. Visst kan det vara ett problem med den skatt man betalar på marginalen, men man kan ändå inte bortse från att det avgörande är den skatt man får betala på hela inkomsten och inte vad man får betala på den allra sista kronan, eller rent av den skatt man inte behöver betala därför att man avstår från en inkomstökning. Det är fråga om extremt stora skattesänkningar för höginkomsttagarna, samtidigt som ni i jämförelse med propositionen accepterar högre skatt för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Jag vill påstå att med den skatteskala som folkpartiet har föreslagit skapar ni nästan omöjliga problem när det gäller pensionärerna. Det finns ju i ert förslag ett extra avdrag för att pensionärer med enbart grundförmåner skall slippa skatt. Alla är överens om att det inte finns någon anledning att pensionärer med höga inkomster skall behandlas gynnsammare än de yrkesaktiva, utan de skall beskattas enligt den ordinarie skatteskalan. Vi ställs då alla inför problem när vi från detta utgångsläge skall befria dem som har enbart grundförmåner helt och hållet från skatt och göra en successiv avtrappning så att pensionärer med höga inkomster är fullt inne på den ordinarie skatteskalan. Det blir lätt höga marginaleffekter för pensionärerna, vilket även har samband med att det kommunala bostadstillägget avtrappas med en tredjedel. Genom att folkpartiet går ner så långt i fråga om det kommunala grundavdraget påverkas det extra avdraget, som blir förhållandevis stort. Om man sedan utifrån er skatteskala skall försöka klara av ekvationen att trappa av det extra avdraget, hamnar man i en olöslig uppgift, vill jag påstå. Antingen får man trappa av mycket kraftigt. Då är det fråga om 75 96 i enhetlig avtrappning 1987, som får ökas till 80 90 år 1988. Det skulle verkligen, Kjell Johansson, slå med kraft på pensionärernas inkomster. Då får vi i utomordentlig utsträckning det som Kjell Johansson har talat emot, en realinkomstpåverkan för pensionärerna. Eller också — om man vill välja en mjukare avtrappning — hamnar man ofelbart i den andra fällan, nämligen att marginaleffekterna överskrider 100 Ze. Det måste ni med ert marginaltänkande ha oerhört svårt att acceptera. Det är inte bra om folk med högre inkomster när inkomsten ökar får mindre kvar — det måste man göra någonting åt. Ni hamnar — om ni inte vill ha en mycket brutal och snabb avtrappning — på mer än 100-procentiga marginaleffekter. Och dessutom kan det bli så att ni kommer upp högt i inkomstlägena så att också det problem uppstår som vi alla mer eller mindre ställs inför, att det går att tillgodogöra sig den förmånligare skattebehandlingen vid vissa relativt höga inkomstlägen om man är pensionär men inte om man är heltidsarbetande yrkesverksam. Det skall bli mycket intressant att höra om Kjell Johansson har någon lösning i fråga om det här dilemmat. Herr talman! Skatteutskottets betänkande är på 100 sidor. Ändå vill jag påstå att det är utomordentligt koncentrerat, eftersom vi tar upp väldigt många frågor, vilket kommer till uttryck i att vi har 38 reservationer och fem särskilda yttranden.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

Herr talman! Jan Bergqvist inledde med att säga att han var tacksam för att inte de borgerliga har regeringsansvaret. Om man sitter vid regeringsmakten är det klart att man är tacksam för att man själv har makten — det förstår jag. Men det gäller kanske ändå att inte förhäva sig. Jan Bergqvist sade strax efter detta att det var under den socialdemokratiska tiden som den största marginalskattereformen hade genomförts. Det är nog att ta i litet väl kraftigt. Den överenskommelse som det gäller träffades 1981, och den skall väl ändå inte socialdemokraterna i sitt självberöm ta åt sig äran av. Jan Bergqvist var kritisk mot att de borgerliga partierna är splittrade. Regeln när man har ett flerpartisystem är att varje parti går fram med sina synpunkter. Så gör också socialdemokraterna i oppositionsställning. Det är naturligt att de borgerliga partierna här presenterar sina ståndpunkter. Det är på det sättet som vi skall klargöra för väljarna och för landets befolkning hur vi ser på skattefrågorna. Kommer vi i regeringsställning, får vi fundera på vilka möjligheter vi har att nå fram till en gemensam lösning. Det är klart som dagen att det också då är väljarnas intryck som är avgörande. Jan Bergqvist sade att centern och socialdemokraterna är överens. Jag anförde redan i mitt inledningsanförande att vi med tillfredsställelse ser att socialdemokraterna på ett flertal punkter har accepterat det förslag som centern lade fram i januari. Framför allt är det positivt att man för år 1988 har gått upp till en nivå för brytpunkten som överensstämmer med det förslag som vi har lagt fram. Även om vi är ense på några punkter finns det också vissa där vi inte har kunnat komma överens. Det gäller framför allt låginkomsttagarna. Grundskatten på 100 kr. och höjningen av uttagsprocenten i de lägre inkomstskikten har vi inte kunnat acceptera. Det har vi också klart sagt i reservationen. När det gäller schablonavdraget sade Jan Bergqvist att man inte skall gneta med små avdrag. Kan man kalla schablonavdraget för ett litet avdrag? Ett par makar som har haft turen att få jobb alldeles intill sin bostad kan tjäna 6 000 kr. i skattefrihet. Jag tycker att det är ganska orimligt att man i ett skattesystem med de höga marginalskatter som vi har så schablonmässigt inför en avdragsrätt. Det är därför som vi har ansett att man visst skall medge avdrag men också försöka skapa rättvisa mellan de olika skattebetalarna. Även om man skall ta hänsyn till möjligheten att förenkla, måste det ändå vara rättvisan som skall vara något så när avgörande för utformningen.
Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att Jan Bergqvist inte hade speciellt många kritiska synpunkter på det resonemang jag förde i mitt anförande, vare sig det gällde att man kraftigt har minskat progressiviteten och därigenom ökat ojämlikheten eller det gällde begränsningar i avdragssystemet, förmögenhetsbeskattningens utformning, osv. Den kritik av våra förslag som Jan Bergqvist framförde gällde att vi hade accepterat eller i vart fall ville ha kvar de nuvarande skatteskalorna. Jag vet inte om man skall tolka det förhållandet att Jan Bergqvist inskränkte sin kritik till denna lilla del av mitt resonemang så att han i själ och hjärta delar de synpunkter jag framförde eller om begränsningen av hans kritik föranleddes av den tid han hade till sitt förfogande i talarstolen. Beträffande frågan om skatteskalornas nuvarande utformning vill jag säga att man naturligtvis måste ta hänsyn till det läge vi befinner oss i i dag och från den utgångspunkten bedöma vad man vill åstadkomma. Man kan inte — som Kjell-Olof Feldt vid något tillfälle har beskyllt oss i vpk för att vilja göra — mekaniskt gå tillbaka till 1979 års skatteskalor och konstatera vilka orimliga konsekvenser de skulle ha medfört. Man måste självfallet utgå från det läge som råder i den givna situationen. Om inte skattereformen hade genomförts skulle vi givetvis inte ha haft kvar de gamla skatteskalorna oförändrade, utan det hade blivit politiska överväganden om hur skalorna skulle se ut under åren framåt i tiden. Självfallet hade de då år 1986 inte kommit att se ut som de gjorde vare sig 1979 eller 1981. Vi anser att man med utgångspunkt i hur skatteskalorna ser ut i dag bör gå in och göra andra förändringar. Vi har då sagt att vi vill minska matskatten. Därmed vill vi åstadkomma en väsentligt bättre fördelningspolitisk profil och en mer rättvis profil för beskattningen. Det uppnår man genom att inte ytterligare sänka skatterna för framför allt höginkomsttagarna utan i stället minska matskattens andel av beskattningen. Det skulle gynna dem som återfinns i lågoch mellaninkomstgrupperna, framför allt dem som har barn. Det tycker vi är en bra utgångspunkt.

Herr talman! Jan Bergqvist skämtade litet och sade att varhelst två ekonomer träffas är de oense om skatterna. Jag skulle vilja uttrycka det så, att varhelst två — eller flera — ekonomer träffas är de ense om problemet med marginalskatterna. Det gäller faktiskt även om en av de båda ekonomerna skulle råka vara finansminister i Svea rike och heta Kjell-Olof Feldt. Därför är det konstigt att Jan Bergqvist angriper folkpartiet för ett enligt honom utomordentligt ensidigt marginaltänkande. Det avgörande är den skatt man betalar på hela inkomsten, säger Jan Bergqvist. Ja, jag undrar det. Låt mig ta ett dagsfärskt exempel! Läkarna går nu ut med kravet att de skall få en krona mer i timmen kvar efter skatt och sociala avgifter. Är det någon som tror att läkarna skulle behöva strejka om det bara vore fråga om att få en krona mer i timmen? Nej, naturligtvis skulle det då aldrig ha blivit någon konflikt, utan parterna hade knappt behövt träffas för förhandlingar förrän klubban slagits i bordet. Det är ju inte detta saken gäller. Här är det just skattedelen som komplicerar det hela. Problemet är att det för denna enda krona skall fram tre ”spänn”, som arbetsgivaren skall betala in i skatt och sociala avgifter. Det är pålagor som är oproportionerligt höga i förhållande till vad läkarna får kvar i plånboken. Vi har hamnat i en situation som är nästan paradoxal. Här strejkar läkarna egentligen för att tillförsäkra staten så stora skatteinkomster och arbetsgivaravgifter som möjligt. Det är ju vad det handlar om. Det är ju staten, arbetsgivaren, som tar hand om de stora pengarna. Bättre kan ju inte bankrutten med de höga marginalskatterna visas. Detta kapsejsade skattesystem har faktiskt kostat oss den här strejken. Och det kostar oss uteblivna effektivitetsvinster vareviga dag, effektivitetsförluster som går ut över de små löntagarna, de vanliga människornas levnadsstandard i vårt land. Jag tycker faktiskt att ni, kanske med finansministerns hjälp, borde ordna för skatteutskottets ledamöter en liten studiecirkel i ämnet marginalskatternas skadliga inverkan på vår ekonomi. Sedan tar Jan Bergqvist upp de extra avdragen och attackerar våldsamt folkpartiet i det sammanhanget. Men det är ju inte genom folkpartiets förslag som vi har hamnat i ett läge med de problem som vi nu har. Det är ju till följd av de förslag som regeringen har lagt fram som vi har hamnat där.
Prot. 1985/86:158 Herr talman! Jo, Kjell Johansson, det är faktiskt så att folkpartiets förslag 2 juni 1986 till skatteskala skulle, om det genomfördes, leda till mer än hundraprocentiga marginaleffekter. Samtidigt som Kjell Johansson talar så enastående om att man skulle sänka marginaleffekterna för de rika försummar han att se på det här problemet. Det är alldeles uppenbart att man enligt folkpartiets skatteskala ger sänkta marginalskatter åt höginkomsttagarna på bekostnad av möjligheterna att sänka skatterna för lågoch medelinkomsttagare. Och pensionärerna skulle hamna i en helt ohållbar situation, för antingen får ni ha en avtrappning på 75-80 Ze, som slår väldigt brutalt mot medeloch låginkomsttagare bland pensionärerna, eller också kommer ni ofelbart att behöva acceptera mer än hundraprocentiga marginaleffekter. Tommy Franzén tyckte att jag var svag i min kritik mot vänsterpartiet kommunisterna. Det är möjligt, jag får väl skärpa mig till nästa debatt, men jag kan inte undgå att vara uppmuntrad av att ni ändå ansluter er till de skatteskalor som ni tidigare kritiserat så hårt. Sedan till Bo Lundgren: Sänktes skatterna när de borgerliga hade regeringsmakten? Nej, de steg. Sänktes marginalskatterna när en moderat var ekonomiminister? Nej, de steg upp till nivåer som vi nu kraftigt har sänkt. Självfallet är barnfamiljerna bäst skickade att bestämma hur man skall ordna för barnen. Politikerna skall ge familjerna så goda förutsättningar som möjligt att kunna fostra sina barn. Men jämför med USA, hur läget är där. Det kan hända att en medelinkomsttagare får litet mer i plånboken när han fått sin lön. Men sedan skall han betala privat sjukförsäkring, pensionspremier, skolavgifter m.m. För de flesta blir det mindre i plånboken när månaden är slut än hos oss och dessutom en sämre social välfärd. Jag tycker att moderaterna i sina förslag på punkt efter punkt har ställt krav som innebär att man skapar mer krångel i skattesystemet. Ni går emot era egna ord om att skattesystemet skall vara så enkelt som möjligt.

Herr talman! Jag sade inte att Jan Bergqvists argumentation var svag, utan jag konstaterade att Jan Bergqvist endast berörde den del av resonemanget som gäller våra förslag till skatteskalor för 1987 och 1988. Om våra förslag gick igenom, skulle jag självfallet utlova att inte heller de skatteskalor som vi nu föreslår skall fortsätta att gälla efter 1987 och 1988. Utifrån andra utgångspunkter skulle även vi kunna göra förändringar. Trots allt tvingas man ju till sådana, allteftersom förhållandena förändras och andra förslag går igenom.
Herr talman! Vilken är egentligen motiveringen till att socialdemokraterna inte låter den skattesänkning för låginkomsttagarna fortsätta att gälla som de kommunala grundavdragen innebär? Anser socialdemokraterna och Jan Bergqvist att det är riktigt att de inkomsttagare som tillhör den grupp som tjänar 60 000-70 000 kr. nästan inte får behålla någonting alls när det gäller den aktuella ändringen av skatteskalorna? Viicentern anser att höjningen av grundavdragen skall resultera i en skattesänkning för alla.
Herr talman! Först vill jag beträffande det extra avdraget säga följande. 2 juni 1986 Jag kan omöjligen inse att folkpartiet skulle ha en moralisk skyldighet att hjälpa regeringen och socialdemokraterna ur den situation som ni själva har försatt er i. Sannolikt kommer riksdagens beslut att innebära att regeringen får bakläxa när det gäller det extra avdraget. Jan Bergqvist sade själv i sitt anförande att ni måste göra någonting åt detta med att folk får behålla mindre av sina pengar. Det är precis vad som blir följden, om det förslag går igenom som ni socialdemokrater har lagt fram. Det gäller ett betydande antal människor. Jag tycker också att ni måste göra någonting i det avseendet. Om det sedan inte går att komma till rätta med dessa saker, får vi väl ta upp diskussionen då. Om ni menar att det skulle bli mer aktuellt att anta ett folkpartistiskt förslag, kan vi väl ta fram ett sådant. Jan Bergqvist frågade: Vill man ge skattesänkningar på de lägre inkomsttagarnas bekostnad? Alla betalar ju marginalskatt, och problemet skulle egentligen kunna tacklas på det sättet att marginalskatten i bottenskiktet togs bort. Det är emellertid inte någon speciellt effektivitetsfrämjande metod. Om det skall göras någonting åt marginalskatterna anser folkpartiet att det måste göras i de inkomstlägen där skatten har en avgörande betydelse för människors beteende. När människor väljer så drastiska lösningar som att flytta och förlägga sin verksamhet utanför landet, till men för folkhushållet, bör deras skatter förändras. Om socialdemokraterna kan komma på någon bättre metod, som inte ger skattesänkningar för de högre inkomsttagarna utan för de lägre, ser folkpartiet gärna en sådan marginalskattereform — det skulle naturligtvis vara mycket bra.
Herr talman! Om man räknar på den skatteskala som folkpartiet har presenterat hamnar man i en valsituation. Antingen måste man trappa ned det extra avdraget för folkpensionärerna i storleksordningen 75 96 under 1987 och 80 26 under 1988 för att undvika hundraprocentiga marginaleffekter. En sådan snabb, brutal nedtrappning ger ett verkligt utslag på pensionärernas inkomster. Eller också måste nedtrappningen bli något mildare än 75—80 26, men enligt folkpartiets utgångspunkter blir då marginaleffekterna obevekligen mer än 100 26. I denna fälla sitter folkpartiet fast. Ert skatteförslag har havererat i detta perspektiv. Stig Josefson beskrev situationen för medelinkomsttagarna, men den blir en helt annan om man tar hänsyn till att de allra flesta har glädje av ett schablonavdrag på 3 000 kr. Jag vill vara så djärv att jag förutspår att innan 1980-talet är slut kommer centern att ha avstått från kravet på att sänka schablonavdraget.

Fru talman! Inför behandlingen av regeringens proposition om sänkt inkomstskatt och förenklade skatteregler skall jag göra en kort återblick på de senaste årens reformering av vårt skattesystem — de följer nämligen en ganska konsekvent linje: lägre skatt på arbetsinkomster och sparande, upprensning i avdragsdjungeln och ett enklare och rättvisare skattesystem. Jag tror inte att jag överdriver om jag påstår att de reformer som har genomförts under de fyra senaste åren representerar det mest genomgripande reformarbete som någonsin har skett sedan kommunalskattelagen kom till år 1928. Det betyder ändå inte att vi är nöjda och betraktar verket som avslutat. Mycket återstår att göra innan vi har rätt att vara tillfredsställda med vårt skattesystem. Den skattereform som genomfördes åren 1983—1985 syftade till att rätta till två grundläggande brister i vårt skattesystem. Marginalskattebelastningen har reducerats högst avsevärt, och värdet av underskottsavdragen har Särskilt med avdragsbegränsningen har en av de mest uttalade skevheterna i vårt skattesystem rättats till. Särskilt i tider med hög inflation innebar den tidigare obegränsade avdragsrätten en kraftig omfördelning åt fel håll. Man kunde förvärva välförräntade reala tillgångar, finansierade med lån, till efter skatt nästan löjligt låga kostnader. Detta förfarande var mest uttalat hos dem som hade höga inkomster och redan tidigare förmögenheter så att de kunde utnyttja kreditmarknaden. Det är lätt att konstatera att det fanns en mycket stark följsamhet mellan underskottsavdragens storlek och inkomstens storlek, dvs. ju större inkomst man hade, desto större avdrag gjorde man också. Vi menar att den begränsningsregel som nu har införts har gjort vårt skattesystem mera rättvist. Möjligheten att utnyttja skattesystemet bl.a. för rena konsumtionsändamål har blivit väsentligt mindre. Reformen innebar också att trenden med ständigt stigande marginalskatter bröts. Som Jan Bergqvist redan har påpekat: De sänkningar av marginalskatterna som genomfördes de här åren är de största någonsin. Det kan finnas anledning att lägga till att sänkningarna har varit mest uttalade i mellaninkomstskikten. Där har skatteuttaget reducerats med närmare 20 procentenheter. Vi har nu en skatteskala där det progressiva inslaget för människor med låga inkomster och medelinkomster är mycket begränsat. Det är först för inkomster över medelinkomsterna som någon mer betydande progression träder in. Det är naturligtvis så det skall vara. Men genom avdragsbegränsningen är progressionen inte längre fiktiv i samma utsträckning som tidigare, utan den är nu mera reell. Den inriktning som stakades ut med skattereformen följs upp med den proposition som riksdagen i dag behandlar. Där föreslår vi att antalet skikt i skatteskalan reduceras till fyra, i stället för de tidigare tio. Den högsta statliga skattesatsen sänks till 45 procentenheter. För de ca 90 &£ av samtliga inkomsttagare som har en inkomst som 1988 understiger 150 000 kr. kommer den sammanlagda marginalskatten att begränsas till 50 Ze. Hälften av inkomsttagarna får en marginalskatt som är högst 35 9. Men för att tillförsäkra lågoch mellaninkomsttagare en mer betydande skattelättnad höjs grundavdraget vid den kommunala taxeringen från 7 500 till 10 000 kr. fr.o.m. iår inträder en annan viktig förändring i beskattningen i vårt land, i och med att alla löntagare får schablonavdrag på 3 000 kr. Samtidigt har den tidigare begränsningen av avdragsrätten för de första 1000 kronorna i resekostnader tagits bort. Det ökade schablonavdraget kommer främst låginkomsttagarna till del, eftersom den gruppen genomsnittligt sett har betydligt lägre avdrag än grupper med högre inkomster. Men vet viktiga med reformen är att den banar vägen för den förenklade självdeklarationen, som kommer att introduceras fr.o.m. nästa års taxering. Inom några år kommer närmare 4 miljoner skattebetalare att kunna använda sig av den förenklade självdeklarationen. Jag tycker faktiskt att det är en mystifikation att de borgerliga partierna har gått emot hela skatteförenklingen. Det gör man utifrån ett resonemang om att ett schablonavdrag i den här storleksordningen skulle vara mycket orättvist. Men i och med detta ställer man sig vid sidan av förenklingssträvandena. Det är ganska konsekvent i och för sig, att döma av de reservationer som finns till skatteutskottets betänkanden, att de borgerliga partierna inte hyser någon som helst tvekan inför att införa ytterligare komplikationer i vårt skattesystem, bara det kan bidra till fler skatteprivilegier, framför allt för grupper som redan har betydande sådana. Stig Josefson gick allra längst i sin kritik av skatteförenklingen när han sade att det förhöjda schablonavdraget är ett slag i ansiktet på alla människor som valt att bosätta sig utanför tätorterna. Det skulle vara på den grunden att de redan har resekostnader som är minst 3 000 kr. eller överstiger 3 000 kr. De skulle alltså känna sig slagna i ansiktet av att andra får göra detta avdrag. Jag måste fråga Stig Josefson, eftersom det är resekostnader vi diskuterar: Varför medverkade centerpartiet under den borgerliga regeringstiden till att försämra avdragen för resekostnaderna så att de första 1 000 kronorna inte fick dras av? I själva verket fungerar den reform som riksdagen beslutade om i fjol på det sättet att just de som har valt att bosätta sig utanför tätorterna nu får göra fullständiga avdrag för sina resekostnader. Det kan de inte uppleva som ett slag i ansiktet, Stig Josefson. Den fördelningspolitiska inriktningen av politiken förstärks genom att vi förbättrar sparandes villkor framför allt för människor med mindre tillgångar. Vi föreslår att det särskilda sparavdraget fördubblas till 1 600 kr. per person tillsammans med att allemanssparandet byggs ut. Till detta kan läggas att det förenklingsarbete som har inletts på skatteområdet inte bara motiverats från administrativa synpunkter, dvs. att det skall ge mindre arbete för myndigheterna och för de skattskyldiga, utan också innebär att vi får ett rättvisare skattesystem. Har man ett komplicerat skattesystem leder det som bekant till att de skattskyldiga för att få ned skatten försöker utnyttja de luckor som systemet har. Det är också uppenbart att de grupper som har den största möjligheten till framgångsrik skatteplanering är de som har de största insikterna i hur systemet fungerar eller som kan köpa sig dessa insikter från den stora skara avs.k. skatterådgivare som numera finns i vårt land. Det är också väl bekant att det är de människor som redan är ganska välbeställda som kan syssla med skatteplanering. Därför är en förenkling av systemet, med mindre utrymme för och mindre motiv för skatteplanering och skatteundandragande i olika Exempel på en sådan reform är förslaget om att slopa garantibeskattningen liksom de ändringar som innebär att avdrag vid den kommunala taxeringen får göras också för underskott som uppstår i annan kommun än hemortskommunen. Bakom dessa teknikaliteter döljer sig helt enkelt att man har upptäckt att det för många skattskyldiga är möjligt att genom särskilda dispositioner undvika att betala garantiskatt och undvika den avdragsbegränsning som finns i den kommunala beskattningen. Uppfinningsrikedomen i det avseendet har varit stor. Om riksdagen godtar förslagen försvinner också dessa inslag av skatteplanering, och vi får helt enkelt en rättvisare beskattning. En annan förenklingsreform som vi föreslår — även om vi inte kan hävda att den är nödvändig av fördelningspolitiska skäl, utan av praktiska skäl — är att slopa sambeskattningen av B-inkomster. Allt det här föredrar nu företrädarna för de borgerliga partierna att kalla lappverk. Kjell Johansson valde ett exempel på detta lappverk som jag tycker visar hur litet han begriper av motiven för de skattepolitiska förändringar som har genomförts. Han framhöll nämligen att avdragsrätten för fackföreningsavgifter var ett uttryck för det lappverk som regeringen arbetar på.

Det var en enkel rättvisefråga, som vi fann en lösning på. Jag kan inte se det annat än som uttryck för en allmän fientlighet mot fackliga organisationer när nu de borgerliga partierna framhärdar i att yrka på att denna avdragsrätt för fackföreningsavgifter skall slopas. De har såvitt jag förstår inget vettigt motiv för det annat än att man vill skapa en större obalans mellan parterna på arbetsmarknaden vad gäller de ekonomiska resurserna. Det står er naturligtvis fritt, men jag tycker att ni skall klargöra de reella motiven för ert agerande. När det gäller företagsbeskattningen har betydelsefulla förändringar gjorts samtidigt som vi har inlett ett omfattande utredningsarbete. Vi har ju i Sverige ett system för företagsbeskattning där företagen möts av ganska höga skattesatser på vinst men där de samtidigt har stora möjligheter att minska den faktiska skatten genom en rad skattefria avsättningar till fonder, generös nedskrivning av lager och andra åtgärder som kallas resultatreglerande, dvs. genom vilka man i stort sett kan bestämma själv hur mycket skatt man skall betala. Detta har lett till att trots att vi har en bolagsskatt på formellt över 50 2 är den reella skatteandelen av företagens vinster omkring 20 26. Men det har också fått andra konsekvenser. Det har varit mycket fördelaktigt att låta pengarna stanna kvar i företagen, vilket vi har sett många uttryck för under de senaste åren. Man kan misstänka att det har lett till att kapitalets användning har blivit mindre produktiv. Därför har vi inlett ett arbete på att lägga om företagsbeskattningen för att göra kapitalet rörligare men också för att närma oss de mål som ursprungli gen angavs för den s.k. promsen, dvs. produktionsfaktorsskatten. Där eftersträvades en jämnare skattebelastning på produktionsfaktorerna arbete och kapital. Vi har i den här omgången valt att göra det på det sättet att vi breddar basen för företagens beskattning. Det betyder att resursanvändningen träffas av en jämnare skattebelastning, precis som tanken var med promsen. Jag vill också notera att sedan 1983 har vi varit ytterligt återhållsamma med att föreslå riksdagen några höjningar av skattebelastningen på arbetskraft i form av arbetsgivaravgifter. Därmed har vi tagit ett par viktiga steg i riktning mot en mer generell och jämn beskattning av produktionsfaktorerna, men utan att behöva dras med de olika bieffekter som en allmän proms enligt den ursprungliga modellen skulle föra med sig. Den utredning som nu nyligen har påbörjat sin översyn av företagsbeskattningen har som huvuduppgift att undersöka möjligheterna till en mer likformig beskattning av arbete och kapital lika väl som möjligheterna att öka kapitalets rörlighet så att det går till produktiva investeringar. Andra förenklingar inom företagsbeskattningen som har betytt mycket är att den kommunala beskattningen för aktiebolag har slopats. Vi har också slopat garantibeskattningen för fastigheter när det gäller juridiska personer. Fru talman! Jag tyckte det var en ganska modstulen skara som uppträdde här för en stund sedan — jag tänker då på de borgerliga partiernas representanter i skatteutskottet. Bo Lundgren klagade över att moderaterna står ensamma i skattepolitiken. De övriga partierna i riksdagen förstår inte alls vitsen med att sänka skattetrycket till de 45 96 som han utlovade. Kjell Johansson tyckte sig stå vid skampålen. I denna föga avundsvärda position har han uppenbarligen placerats av sina borgerliga bröder — det framgick med all önskvärd tydlighet av det replikskifte som ägde rum mellan herrar Josefson, Lundgren och Johansson. Och Stig Josefson var glad över att socialdemokraterna lagt fram så många från centerpartiets synpunkt positiva förslag men ledsen över att de borgerliga partierna närmade sig skatteproblemen från så helt olika utgångspunkter. Jag tror att splittring är ett alltför svagt ord för att beskriva situationen på den borgerliga kanten när det gäller skattepolitiken. Upplösning och kaos är mer träffande beskrivningar. Detta är desto märkligare som det borgerliga paradnumret under årtionden har varit vårt socialistiska skattesystems fördärvlighet och nödvändigheterna av att i grunden göra om det. Det är många av oss som minns hur de borgerliga partierna ända fram till 1976 års val utlovade ett nytt skattesystem, bara de fick komma till makten. Det skulle vara rättvisare, det skulle ge lägre skatt, det skulle vara enklare och det skulle ändå utan några som helst problem finansiera statens och kommunernas utgifter. Detta paradnummer har nu på sätt och vis försvunnit ut i kulisserna. Det enda försök som här gjordes att ge en annan bild av det gjordes av Stig Josefson. I en replik till Jan Bergqvist karskade han upp sig och lät påskina att det här nog skulle bli bra bara de borgerliga fick bilda regering — då skulle man nog komma överens om skatterna igen. Men, Stig Josefson, det var ju det ni så uppenbart misslyckades med under de sex borgerliga regeringsåren! Ni misslyckades så grovt att den enda påtagliga förändring av skattesystemet som ni kunde genomföra under sex år var den indexreglering av skatteskalan som ni visserligen fortfarande håller fast vid men som Sverige i så fall skulle bli det enda landet i världen att tillämpa. Ni misslyckades så grovt med er skattepolitik att — som Jan Bergqvist riktigt påpekade — skattetrycket steg och marginalskatterna höjdes. Och, Stig Josefson, det var skattepolitiken som ledde till den sista och ultimativa borgerliga regeringskrisen. Man frågar sig om detta tillstånd av kaos när det gäller skattepolitiken kan vara något annat än ett uttryck för att man inser att den väg som den nuvarande regeringen har valt, med successiva reformer, ändå är en väg som ganska effektivt leder fram till ett bättre tillstånd på skattepolitikens område. Jag har litet svårt att ta på allvar de våldsamma angrepp som Bo Lundgren riktar mot det nuvarande skattesystemet. Jag skall återkomma till detta. Om Bo Lundgrens argument är så ovedersägliga och övertygande, varför har han inte kunnat övertyga två så pass milda och allmänt kompromissvilliga herrar som Stig Josefson och Kjell Johansson? Vad har hänt i skatteutskottet, när med sådan förkrossande tyngd framförda argument inte övertygar ens de borgerliga bröderna, som i stället kilar i väg åt helt olika håll? Såvitt jag förstår är riksdagen på väg att fatta ett beslut om extra avdrag för pensionärer — ett beslut som jag måste beteckna som föga heroiskt. Alla som sysslat med denna fråga vet ju att vi står inför ett mycket svårlöst problem. Varken oppositionen eller regeringen vill ha marginaleffekter för pensionärerna som närmar sig eller t.o.m. överstiger 100 20. Samtidigt vill vi inte heller ha en så långsam avtrappning av de extra avdragen att pensionärer med inkomster över normalinkomsterna kommer att få väsentligt lägre skatt än de som arbetar ihop sina inkomster. Jag medger att vi inte har lyckats utarbeta ett förslag som undviker att det med en snabb nedtrappning blir en viss skatteskärpning för några kategorier pensionärer. Det är bara det att ni också har misslyckats, ni fyra oppositionspartier som med vpk:s hjälp nu skall driva igenom ett beslut om att ärendet återförvisas till regeringen. Ni har på sätt och vis uppträtt som om ni vill ha allt. Ni har försökt att undvika att välja — det kan man ju säga är oppositionspartiernas prerogativ. Men med de krav ni för fram i skatteutskottets betänkande ställer ni regeringen inför den situationen att pensionärerna inte otillbörligt skall gynnas av låga skatter jämfört med normalinkomsttagarna i landet samtidigt som extraavdragen skall avtrappas på ett sådant sätt att marginaleffekterna blir låga och att ingen pensionär dessutom skall kunna drabbas av någon skatteskärpning. Från min utsiktspunkt kan jag, fru talman, inte se hur denna ekvation kan lösas. Det är klart att det är enkelt för oppositionen att kasta tillbaka ett olösligt problem till regeringen. Men det hade otvivelaktigt varit klädsamt om ni hade erkänt att också ni har misslyckats och att ni har avstått från att ge några som helst besked om vad för lösningar som kan komma. Fru talman! Jag vill bara säga ytterligare en sak, och det gäller vad jag här kan spåra som ett tema i folkpartiets och moderata samlingspartiets skattepolitiska propaganda ett tag framöver. Den gör gällande att om vi bara får lägre marginalskatter i första hand och mindre skatteuttag i andra hand, kommer tillväxten att återigen braka i höjden i Sverige. Detta anser man sig kunna bevisa — i varje fall försökte Bo Lundgren göra det — genom att säga att Sveriges ekonomi hade en lägre tillväxt mellan åren 1970 och 1985, dvs. att bruttonationalprodukten växte långsammare i Sverige än vad den gjorde för — Prot. 1985/86:158 genomsnittet av OECD-länderna. 2 juni 1986 Fru talman! Jag vill påstå att detta är ett rent nonsensargument. I och med att man använder sig av ett genomsnitt, antyder man ju att det finns andra länder som också har haft en tillväxt under genomsnittet. Ett sådant land råkar vara Amerikas Förenta stater, som 1970-1985 hade en tillväxt som t.o.m. var lägre än Sveriges. Amerikas Förenta stater har väsentligt lägre skattetryck och väsentligt lägre marginalskatter än Sverige, så detta bevisar ingenting. När Bo Lundgren påstår att sambandet mellan det höga skatteuttaget och den låga tillväxten torde vara uppenbart för de flesta, vill jag genmäla att det nog bara är för Bo Lundgren som detta är uppenbart. Alla analyser som har gjorts av problemet visar att det inte går att belägga detta samband. En rad olika faktorer avgör den ekonomiska tillväxten. Jag vill inte alls undanskymma att höga marginalskatter kan påverka tillväxten negativt, men att det skulle vara den utslagsgivande faktorn och att moderaterna och folkpartiet här kan svinga ett trollspö och därigenom få i gång tillväxten bara genom att sänka skatterna, har de inget underlag för att påstå. Den amerikanska regeringen genomförde en våldsam skattesänkning 1982. Förvisso har det skett en tillväxt i USA därefter, men det är uppenbart en följd av att man har fört en oerhört expansiv finanspolitik och skapat det största budgetunderskottet i Förenta Staternas historia. Jag kan lova Bo Lundgren och Kjell Johansson att om jag fick föra upp den svenska statens underskott till de amerikanska nivåerna, då skulle ni få se på tillväxt. Men ni skulle också få se på våldsamt stigande statsskuld och underskott i bytesbalansen. Det är egentligen hela förklaringen bakom det amerikanska undret. Fru talman! Vi socialdemokrater är helt på det klara med att man inte över en natt nyskapar ett skattesystem som har växt upp under ett århundrade. Vi har tagit viktiga steg mot en reform och förenkling av Sveriges skattesystem. Vi tänker fortsätta. Det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta och där regeringens förslag, såvitt jag förstår, i allt väsentligt torde slå igenom är ett väsentligt steg i denna riktning.

Fru talman! Finansministern uppehöll sig rätt länge vid att diskutera marginalskatteförändringen och den underbara nattens skattereform. Han rättfärdigade den, nu såväl som tidigare. Jag måste ändå konstatera att i den skattereformen kostade själva marginalskattesänkningen ca 12 miljarder kronor. Begränsningen av underskottsavdragen, som finansministern framhöll som den väsentliga delen i det hela, inbringade inte mer än ca 3 miljarder. Det innebär ett netto av minskade inkomster skattemässigt på omkring 9 miljarder. Detta har sedermera delvis kompenserats genom en höjning av arbetsgivaravgiften, men man kan ju inte gärna påstå att dessa 9 miljarder till någon högre grad kom lågoch mellaninkomstgrupperna till godo. Det var i huvudsak höginkomstgrupper som fick dem. I samma beslut som riksdagen fattade låg tanken att de som inte kunde tillgodogöra sig dessa skattesänkningar skulle få det tillgängliga löneutrymmet. Men detta blev inte heller verklighet. Det visar att den rättfärdighet i skattereformen som man kan diskutera ligger i frågan: Skall vi sänka marginalskatterna för höginkomsttagarna? Det var vi motståndare till, men inte socialdemokraterna och finansministern. Till detta bör man lägga det senaste förslaget i ordningen. Finansministern höjer skatten, men inte för personer med höga inkomster som fick de väsentliga lättnaderna tidigare, utan för personer med inkomster upp till 70 000 kr. Jag måste ställa frågan: Varför höjer socialdemokraterna så gärna i botten av skatteskalan och sänker i toppen? Avtrappningsreglerna kunde vi inte finna acceptabla, varken enligt propositionen från regeringen eller enligt det alternativförslag som utarbe tats av socialdemokraterna i utskottet. De får effekter som en bra bit Prot. 1985/86:158 överstiger 2 20 för pensionärer i inkomstskikt mellan 65 000 och 80 000 kr. 2 juni 1986 Vi menar att detta måste rättas till. Men det kan knappast var möjligt för ett litet parti som inte har resurser — det vill jag erkänna — att räkna på så pass komplicerade saker. Man måste ställa finansdepartementets större resurser till förfogande för att få fram ett förslag till beslut som går i enlighet med riksdagens vilja.

Fru talman! När finansministern talar om de stora skattesänkningar som har genomförts under den socialdemokratiska regeringstiden tar han sig friheten att räkna in den skatteuppgörelse som centeroch folkpartiregeringen lade fram och som socialdemokraterna biträdde från oppositionsställning. Att själv ta äran av denna är väl ändå att gå litet väl långt. Jag är förvånad över finansministerns uttalande. Vill man sedan vara kritisk kan man säga att inflationen aldrig har höjt skatteuttaget så mycket som under den socialdemokratiska regeringstiden — om vi nu skall föra debatten på detta sätt, vilket jag anser är olustigt. Men det är inte jag som har börjat. Finansministern talade om att de största skattesänkningarna sker i mellaninkomstgrupperna. Vilka inkomsttagare räknar han då med? Man får nästan ett intryck av att socialdemokraterna har tappat intresset för den grupp inkomsttagare som har 60 000-70 000 kr. Det skulle vara intressant att höra något om detta. Finansministern var förvånad över att jag sade att det är ett slag i ansiktet på dem som inte får någon del av schablonavdragen. Jag tycker att det är helt förståeligt. När vi jämt och ständigt hör regeringens representanter tala om att man inför ett schablonavdrag som innebär en betydande skattelättnad, vet vi samtidigt att det är en stor del av inkomsttagarna som inte får någon del av detta. De som redan i dag har avdrag på 3 000 kr. får ingenting. Jag anser att det är ett slag i ansiktet när man kallar detta för en skattesänkning. Schablonavdraget är förmånligt för dem som har tur att bo i närheten av arbetsplatsen. Men för andra är det sannerligen inte någon fördel med det. Finansministern frågade mig hur jag kunde gå med på en åtgärd som innebär att man inte får göra avdrag för de första 1 000 kronorna i fråga om reseavdraget. Jag anser att det var helt i sin ordning. Om man skulle minska avdragen när det gäller resorna var detta det mest rättvisa. Det innebar samtidigt en förenkling att man tog bort den första tusenlappen. Finansministern och socialdemokraterna har sedan på andra sätt försökt begränsa kostnaderna för reseavdragen. Då har man i stället infört begränsning av avdragsrätten för dem som har de längsta resorna till och från arbetet. Jag tänker på förändringar i fråga om bilavdraget och slopandet av avdrag för de fasta kostnaderna. När finansministern till sist anför våldsam kritik mot den borgerliga regeringens misslyckande, är jag något förvånad över att han drar in 1981 års skatteuppgörelse i detta sammanhang. Finansministern var själv med och biträdde denna överenskommelse. När man diskuterar skattefrågor måste man acceptera att det är fem partier i riksdagen och att varje parti har lagt fram sitt förslag om hur skattesystemet skall vara. Det är från denna 43 utgångspunkt man måste diskutera. Att angripa vissa partier för att de inte har kommit fram till en gemensam ståndpunkt anser jag är ett uttryck för att de sakliga argumenten tryter.

Fru talman! Finansministern började sitt anförande med att påstå att folkpartiet inte accepterar schablonavdraget på 3 000 kr. Det är fel. Det gör vi visst, finansministern. Förklaringen är enkel. Vi gör det därför att vi vill att man skall kunna genomföra den förenklade deklarationen. Då är det väsentligt att man har ett schablonavdrag så att man verkligen kan genomföra denna reform. Denna reform har inte kommit till på något socialdemokratiskt initiativ. Det är därför mycket lätt för oss att gå med på detta. Initiativet till denna reform togs av en folkpartistisk budgetminister. Han tillsatte den utredning som drog i gång hela detta arbete och skrev de direktiv som sedan har gett resultat. Marginalskattereformen är inte heller ett socialdemokratiskt regeringsinitiativ. Detta initiativ togs som bekant under den borgerliga regeringstiden. De mycket kraftiga insatserna på skattesidan är faktiskt inte initierade från socialdemokratisk håll utan initiativet kommer från annat håll. Kjell-Olof Feldt har däremot varit med om att rasera reformen genom att införa avdragsrätt för fackföreningsavgifter i förhandlingar med LO utanför den överenskommelse som man hade träffat. Därmed slogs denna uppgörelse sönder. Finansministern säger att jag ingenting begriper. Jag tycker det är ett egentligen förvånansvärt och ovanligt sätt för finansministern att debattera. Med avdragsrätten för fackföreningsavgifter är det ju så att utfallande konfliktersättningar är skattefria, och i enlighet med det borde de avgifter man betalar vara skattepliktiga. Det är nämligen de motsatta förhållandet för arbetsgivarna. Där är utfallande konfliktersättningar skattepliktiga, medan de avgifter de betalar är skattefria. Här fanns alltså en kongruens, men den har ni rubbat. Det var inte alls någon ond vilja mot LO som gjorde att vi gick emot detta. Vi har år efter år krävt att det skulle sättas till en utredning som konstaterar fakta på det här området. Det är för Sveriges bästa oerhört viktigt att bibehålla denna balans, men den har ni som sagt rubbat. Visst anmärkte jag på ert sätt att hantera skattepolitiken. Vilken uppgift fyller den skatterabatt som kom förra året i årets lönerörelse? Vilken hjälp har vi av detta initiativ? De 600 kr. som skulle utgöra kompensation för inflationen är borta nu, men inflationen finns kvar från det året och är dubbelt så hög som de 600 kronorna skulle utgöra kompensation för. Därför sitter nu arbetsmarknadens parter i denna förhandlingssituation. Som sagt var: Så var det med den saken.

Fru talman! Vem har äran av 1982 års skattereform? Jag är överraskad över att det är så många som nu vill hoppa upp på vagnen och säga: Det var i själva verket vi. Jag har stått i den här talarstolen och tagit emot stora skopor med ovett från folkpartiets och centerns sida. Ni har förklarat att vi har förstört hela — Prot. 1985/86:158 denna reform. Men det är ju resultatet som jag diskuterar, inte vad ni 2 juni 1986 eventuellt tänkte eller moderaterna. som tydligen också satt i någon kammare och tänkte, år 1981. Ni har ju sagt att ni inte längre tar något som helst ansvar för skattereformen, som ni anser att vi i grunden har förstört. Men all right — tycker ni nu att resultatet är så bra att ni vill ta åt er äran. så välkomna i båten! Jag är bara glad över att enigheten ökar om inriktningen av den socialdemokratiska skattepolitiken. Bo Lundgren har naturligtvis rätt i att vi fortfarande har marginaleffekter i vårt progressiva skattesystem som är väldigt kraftiga, vilket gör att vi även om vi inte kan påstå att vi ser något fördelningspolitiskt skäl för det föreslår att det högsta skatteuttaget skall sänkas från 80 till 75 £ för att undvika direkt orimliga effekter. Men vad Bo Lundgren vill göra är att med utgångspunkt från ett ganska extremt fall med hög marginalskatt och andra effekter ga ut med en våldsam budgivning om sänkta skatter med sikte på 1988 års val. Han lovade ut att om fem år skall skattetrycket ha sänkts från dagens nivå till 45 2 av bruttonationalprodukten. Vid dagens nivå på BNP betyder det att Bo Lundgren stod och lovade ut skattesänkningar på 60 miljarder kronor. Det är då det prövas huruvida resonemanget om att skattesänkningar leder till tillväxt har något värde. Efter vad jag förstår är det på den punkten man inom folkpartiet och centern är något klokare och inser att skall man kompensera ett inkomstbortfall i dag på 60 miljarder, som om fem år antagligen är 80-90 miljarder, måste man göra så genomgripande förändringar i hela det svenska samhället att det blir omöjligt att gå ut till väljarna och förklara det. Det var ju det moderaterna råkade ut för i fjol, när ni gick bakåt i valet. Ni har ju själva sagt att folk inte begrep finessen med sänkta skatter och nedskurna offentliga insatser på olika områden. När jag ser på moderata samlingspartiets förmåga att sanera statsbudgeten tycker jag att det väcker stora farhågor om ni skulle få bestämma skattepolitiken, med den förmåga som ni tillsammans med de övriga borgerliga partierna visar att begränsa utgifterna. Jag har följt utvecklingen här i riksdagen under våren och konstaterat att nästan det enda som de borgerliga partierna varit ense om när det gäller statens utgifter är att öka dem, att tillsammans med vpk genomföra olika slags överbud som kostat statskassan hundratals miljoner. Det är det enda som ni i praktisk handling har visat av hur ni skulle bygga under för en lågskattepolitik. Fru talman! Jag vill också reagera mot ett argument som jag trodde vid det här laget smakade litet illa även för moderaterna. Det gäller påståendet att politikerna bestämmer över två tredjedelar av inkomsterna här i landet. Det är riktigt att två tredjedelar av inkomsterna passerar offentliga budgetar, men hälften av alla offentliga utgifter är inkomstöverföringar till hushållen. Menar Bo Lundgren att det faktum att vi har folkpensioner och ATP betyder att Bo Lundgren och jag bestämmer över hur folkpensionärerna använder sina inkomster? Det är över 100 miljarder som går till pensionsutgifter. Betyder det faktum att vi har barnbidrag att Bo Lundgren och jag bestämmer över hur barnfamiljerna använder barnbidragen?

Jag har många gånger försökt säga till företrädare för vänsterpartiet kommunisterna: Hade vi inte fattat dessa beslut 1982, skulle den genomsnittliga LO medlemmen haft en marginalskatt på 75 Z. Jag har försökt förklara att även kommunister borde ha ett visst intresse av detta. Om en LO-medlem skulle ha 1 kr. mer i timmen — det som läkarna nu begär — skulle han behöva ha en löneförhöjning på 4 kr. i timmen, eftersom 75 96 skulle gå bort i skatt. och ovanpå detta skulle arbetsgivaravgifterna läggas, vilket skulle ha höjt den totala arbetskraftskostnaden med 5:50 kr. Ett land kan inte ha den typen av progressivitet i skattesystemet för inkomster som ligger på normaleller genomsnittsnivå. Även i ett kommunistiskt parti borde man begripa att man inte kan avlägsna sig så långt från de ekonomiska realiteterna, med de konsekvenser det skulle innebära för inflationen och för vår internationella konkurrenskraft. Tommy Franzén påstår att regeringens förslag höjer skatten för de lägre inkomsttagarna. Det är faktiskt inte sant. I och för sig höjs den statliga inkomstskatten något, men genom höjningen av grundavdraget vid den kommunala beskattningen blir nettoresultatet en skattesänkning i alla inkomstlägen för de förvärvsarbetande. Det tycker jag i sanningens namn bör sägas. Kjell Johansson sällar sig nu till den skara som är med i kapplöpningen om vem som har äran av olika reformer. Låt mig här be om ursäkt för att jag inrangerade folkpartiet bland de borgerliga partier som avstyrker ändringen av schablonavdraget. Jag tror det är riktigt att det var Ingemar Mundebo som en gång i tiden tillsatte en utredning på det här området. Men det är bara att konstatera: Hade de borgerliga regeringarna fortsatt efter 1982, hade det inte blivit något av Mundebos utredning, för då hade folkpartiet fått sträcka vapen inför moderaterna och centern. Det hade inte blivit någon skatteförenkling och inte något förslag om schablonavdraget, om inte partierna är mer lealösa än jag kan föreställa mig. När det gäller avdraget för fackföreningsavgift måste jag tyvärr säga att Kjell Johansson inte begriper. Det ligger inget nedsättande i det — det är många saker som inte heller jag begriper och som jag ibland också tvingas uttala mig om. Kjell Johansson begriper inte detta av den anledningen att arbetsgivarna har avdragsrätt för alla de avgifter som de skickar i väg till sina organisationer, inkl. den del som går till konfliktfonderna, medan avdraget för fackföreningsavgift är så konstruerat att det gäller endast 40 4 av avgiften. Det fackföreningarnas medlemmar betalar till konfliktfonden är alltså inte avdragsgillt utan får tas av beskattade inkomster. Vi har sålunda inte alls skapat någon asymmetri i systemet. Låt mig till slut bara säga några ord om de extra skatteavdragen för pensionärerna. Jag kommer nu inte ihåg vem av talarna det var som sade att frånvaron av förslag från utskottet berodde på att utskottet inte hade haft resurser att räkna. Vi har ställt alla finansdepartementets räkneresurser till Prot. 1985/86:158 skatteutskottets förfogande under behandlingen av de aktuella propositio 2 juni 1986 nerna. Jag har följt beräkningarna och sett vilka resultat som man har kommit fram till. Den enkla sanningen är att ingen av beräkningarna ledde till de resultat som skatteutskottets ledamöter hoppades på. Hur man än räknade, kom man fram till att någon av de tre ogynnsamma verkningar som jag tidigare nämnde kommer att uppstå. Jag förstår inte riktigt vad ni tror att ytterligare räknande skall leda till. Det har räknats på alla ledder som det går att räkna. Ni har lika god insikt i detta problem som regeringen. Ni har dock valt att smita undan problemet, genom att nu kasta tillbaka det till regeringen. Jag tycker inte att det hedrar er att ni gör på det sättet. Ni kunde åtminstone erkänna att alla de krav på problemets lösning som ni ställer inte går att tillgodose. Det skulle, tror jag, underlätta också det framtida arbetet med dessa frågor, om ni åtminstone sade att det kan finnas problem som inte går att lösa till hundra procent och att man måste göra några eftergifter. Stig Josefson var upprörd över att jag angrep den borgerliga splittringen i riksdagen. Han menade att även vi socialdemokrater måste acceptera att det finns fem partier i riksdagen. Enligt vissa personer finns det t.o.m. sex partier i riksdagen. Men poängen är följande: Tre av dessa partier — möjligen också det fjärde, skall jag kanske tillägga när jag ser åt Alf Svenssons håll — hävdar envist att de är redo att bilda regering nästan vilken dag som helst, att det finns ett borgerligt alternativ till den socialdemokratiska politiken. Då är det befogat att åtminstone analysera detta alternativ och om det har råkat i upplösning och kaos konstatera att så är fallet.

Fru talman! Finansministern sade att finansdepartementet hade ställt alla tillgängliga resurser till skatteutskottets förfogande vid beräkningen av avtrappningsreglerna. Så har inte jag uppfattat situationen. Vad finansdepartementet har gjort är att det givit skatteutskottet några färdiguträknade alternativ, som skatteutskottet, enligt vad jag vet, inte hade beställt men som finansdepartementet behagade plocka fram och lägga på utskottets bord. Jag kan inte förstå att det skall behöva vara så svårt för en finansminister att få tillbaka en beställning från riksdagen som har en skrivning som är så utformad att man i finansdepartementet, med dess enormt stora resurser, kan gör den beräkning som beställts. Jag skall inte uppehålla mig vid detta längre. Däremot måste jag konstatera att även finansministern med en drucken papegojas envishet för fram argumentet att vänsterpartiet kommunisterna, som var motståndare till skattereformen, skulle ha haft skalorna oförändrade i sina förslag under alla dessa år, så att därmed den genomsnittlige LO-medlemmen i dag skulle behöva få en 75-procentig marginalskatt. Jag trodde att åtminstone finansministern begrep bättre. Vi har fört fram förslag till olika typer av förändringar. Det går bra att ta del av dem och finna att vi självfallet inte finns med bland dem som vill att vanliga arbetare skall ha höga marginalskatter. Däremot är vi definitivt för att personer med höga inkomster skall ha högre marginalskatter. Det får de också i och med att vi under den innevarande tvåårsperioden låter de nuvarande skalorna gälla oförändrade. Då ökar skattetrycket för framför allt höginkomsttagarna. Dessutom vill vi ge andra grupper kompensationer genom minskad matskatt. Jag måste också få ställa en fråga till finansministern. Jag sade nämligen inte att alla får ökad beskattning, utan jag frågade helt enkelt finansministern varför regeringen höjer den statliga inkomstskatten för dem som har inkomster upp till 70 000 kr. Jag kan ju förtydliga frågan så att den blir lättare Prot. 1985/86:158 att förstå: Varför får inte de med inkomster under ungefär 80 000 kr. 2 juni 1986 tillgodogöra sig hela sin skatteminskning i form av det ökade kommunala grundavdraget? Ytterligare en fråga: Var är socialdemokraternas rättfärdiga skattepolitik? 1982-1984 ökades skatteinkomsterna i fast penningvärde med totalt 11 96, medan den progressiva delen i statsskatten utarmades med 7 96.

Fru talman! Jag förstår inte finansministerns resonemang om att han skulle ha fått ovett från centern för 1982 års skattereform. Det är på de punkter som den socialdemokratiska regeringen har frångått den uppgörelse som träffats som det har riktats kritik. Jag tror inte att det vid något tillfälle har riktats någon kritik mot den uppgörelse som vi var med om att träffa och som vi har stått för och fortfarande står för. Det går att läsa i protokollen och få bekräftat vad som har sagts i den här frågan. Jag har själv varit medi de flesta debatterna i kammaren sedan beslutet fattades, och det är en mycket stor överdrift att säga att finansministern har fått ovett från centern för uppgörelsen. Ovett kan man möjligen tala om när det gäller de punkter där socialdemokraterna har svikit överenskommelsen. Jag trodde faktiskt att vi nu, när det i årets skatteproposition finns tecken på att regeringen vill återgå till att försöka förverkliga målsättningen i uppgörelsen, dvs. 50 9 marginalskatt för 90 20 av inkomsttagarna, skulle kunna finna en gemensam ståndpunkt när det gäller utformningen av det framtida skattesystemet. Att vi från oppositionens sida har kunnat påverka regeringspartiet tycker jag att man kan utläsa av årets skatteproposition. Jag trodde att det var det som var tanken bakom talet om samarbete över partigränserna och om att man skall kunna tala med varandra. Jag blev därför litet förvånad över den våldsamma kritik som finansministern riktar mot oppositionen i dess helhet. När det gäller kampen om att ta åt sig äran av skattereformen vill jag säga att är det någon som försöker ta åt sig äran av det som varit värdefullt så är det finansministern. Jag tycker att man skall vara beredd att erkänna att också en motståndare har en vettig uppfattning. I mitt huvudanförande talade jag med glädje över att socialdemokraterna accepterade förslag som hade presenterats av centern under allmänna motionstiden. Jag ser det med tillfredsställelse. När det gäller resonemanget om att de tre borgerliga partierna skulle vara beredda att bilda regering så visste jag inte att det fanns någon tanke på regeringsskifte i dag. Om det skulle bli ett regeringsskifte, går det den vanliga parlamentariska vägen med förhandlingar mellan partierna. De förhandlingarna får utvisa vilken regering som skall tillträda. Jag anser att man skall kunna föra en debatt grundad på sakargument — inte på angrepp som enligt min mening ligger utanför sakfrågorna.

Fru talman! Finansministern vidhåller att jag inte begriper detta med fackföreningsavgifter. Som bevis anför han att han själv inte begriper allt han tvingas stå och debattera här i talarstolen. Jag skall inte försöka vederlägga 49 Prot. 1985/86:158 detsenare, men jag måste säga att för att inte begripa vad han talar om så gör finansministern det ganska bra. Jag vill påstå att finansministern är felinformerad. Möjligen begriper finansministern detta, om han lyssnar. Arbetsgivarna har inte, som finansministern sade, avdragsrätt för hela det belopp de betalar in till sina organisationer. Det finns ingen arbetsgivare som lyckas med det: taxeringsmyndigheterna går inte med på det. Det vore bra om finansministern rättade till detta påstående, så att inte folk hamnar i olycka på grund av det uttalandet. Vi har som sagt krävt en utredning om detta, så att vi kan fatta beslut på korrekta uppgifter. Marginalskatteproblemet trodde jag att finansministern helt hade utrangerat ur sitt resonemang, men så småningom kom det fram. Det gläder mig att finansministern, när han undervisade vpk-ledamoten här i debatten, använde samma exempel som jag själv använde. Jag trodde faktiskt för ett ögonblick att socialdemokratiska partiet hade ställt Kjell-Olof Feldt vid skampålen på samma sätt som jag blev ställd vid skampålen för att ha tagit upp marginalskatternas skadliga inverkan. Efter att ha lyssnat på inläggen om det extra avdraget för pensionärerna vill jag göra den kommentaren att det inte är så som Jan Bergqvist säger att det är folkpartiets förslag som har havererat — snarare är det regeringens. Sedan gällde det vem som skall ha reveny av skatteuppgörelsen resp. skopor av ovett. Nej, vi har inte öst skopor av ovett över någon, men vi konstaterar att den socialdemokratiska regering som tillträdde hanterade uppgörelsen på det sättet att det resultat som skulle ha uppnåtts 1985 inte uppnås förrän 1988. Det är vi inte belåtna med. Vi anser att det hade varit mycket bättre om socialdemokraterna hade stått fast vid uppgörelsen i stället för att blanda in fackföreningsavgifter m.m. Ni borde ha fullföljt uppgörelsen på det sätt som partiernas företrädare tog i hand på. Till slut: Ingemar Mundebo är en bra karl, men jag tror i alla fall att det var Rolf Wirtén som satte i gång arbetet på den förenklade deklarationen.

Fru talman! Det är farligt att försöka lita till sitt skröpliga minne. Jag har dock den bestämda minnesbilden att folkpartiet under Ola Ullstens ledning och i regeringsställning under 1979 års valrörelse lovade att en stor del av svenska folket om några år i princip skulle slippa att deklarera. Det var nog Mundebo som var i farten på den tiden. Men det är inte något större tvisteämne i dag. Jag tycker att Bo Lundgren är dålig på att citera. I sin replik nyss sade han att jag skulle ha sagt att det inte har någon betydelse att två tredjedelar av nationalinkomsten går via den offentliga budgeten. Det har jag aldrig sagt. Tvärtom anser jag att det har en enorm betydelse. Det gäller framför allt den fråga som för flera av partierna är ganska avgörande: Vilken fördelning av välfärden, av levnadsstandarden, har vi i Sverige? Vi tror alltså att den absoluta merparten av den omfördelning som sker är bra för medborgarna. Sverige har därmed blivit både friare och tryggare, och t.o.m. ekonomiskt starkare. Den diskussion som Bo Lundgren och jag förde gällde påståendet att det är Bo Lundgren och jag — och möjligen ytterligare några — som bestämmer hur folk skall använda sina pengar. Men så enkelt är det inte. Om vi inte hade ett offentligt pensionssystem, skulle en mängd gamla människori = Prot. 1985/86:158 Sverige inte ha några pengar alls att bestämma över. De skulle inte ha 2juni 1986 någonting. Jag är medveten om att Bo Lundgren inte har möjlighet att i detta replikskifte ge ett svar, men för framtiden vill jag säga följande. Det här blir ett allt större mysterium. Moderaterna säger nämligen att skatterna i Sverige skall sänkas om fem år — med utgångspunkt i dagens pennningoch inkomstnivå — med 60 miljarder kronor. Skattetrycket sänks från drygt 50 26 till 45 96. Men när man träffar en moderat och frågar vad det är för stora ingrepp som moderaterna skall göra i den svenska välfärdsmodellen blir svaret: Det gäller inte här och inte där. Under den gångna våren kunde jag konstatera att moderaternas aktiviteter i stort sett har gått ut på att öka utgifterna. Utifrån sina krav på demokratisk renhet har moderaterna funnit det fullt acceptabelt att träffa direkta uppgörelser med vänsterpartiet kommunisterna för att på det sättet kunna ösa ut mer pengar till olika grupper i vårt samhälle. Jag undrar om er nya linje — att utlova skattesänkningar utan att tala om hur dessa skall betalas —- verkligen kommer att leda till det ökade förtroende för moderat politik som ni hoppas på. Tommy Franzén säger: Det är väl inte så svårt det här med de extra avdragen. Den saken går väl att fixa. Då frågar man sig naturligtvis: Varför gick det inte att komma fram till en lösning i skatteutskottet? Varför kunde jag inte ha fått åtminstone någon anvisning från skatteutskottets majoritet, som Tommy Franzén bidrar till, om hur den här goda cigarren — de extra avdragen — skall se ut? Tydligen står vi kvar där vi hela tiden har stått — man överlåter helt och hållet på regeringen att lösa problemet. Nu får vi höra resonemanget att om det inte hade blivit någon skattereform 1982, skulle vänsterpartiet kommunisterna ha medverkat till sänkningar av marginalskatterna. Jag kan inte minnas — så ännu en gång med reservation för mitt skröpliga minne — att vänsterpartiet kommunisterna under dessa år gjort någonting annat än beställt skärpningar av marginalskatten. Detta är i och för sig en omvändelse som jag tycker är bra. Kanske kan vi därmed slippa ett av de mera meningslösa debattämnena. Jag tänker då på diskussionen om huruvida det skulle vara möjligt att ha ett starkt omfördelande inkomstskattesystem utan marginaleffekter. Men det är omöjligt. Vi har fått ta vissa konsekvenser när det gäller omfördelningseffekterna i systemet för att minska marginaleffekterna. Detta har vi socialdemokrater aldrig dolt. Å andra sidan menar vi att skärpningen av avdragsreglerna för de högre inkomsttagarna har inneburit att dessa nu faktiskt betalar skatt enligt skattetabellerna. Tidigare betalade de i många fall inte någon skatt alls. Begreppet nolltaxerare var för några år sedan oerhört vanligt. Men nu tycks det i stort sett ha försvunnit. Jag vill svara Tommy Franzén, och möjligen också andra, som frågade varför vi höjer det statliga inkomstskatteuttaget med 1 2 i bottenskiktet. Om vi inte hade gjort det skulle skattesänkningarna i procent av inkomsten ha blivit oerhört stora för låga inkomster. Målsättningen för denna reform, när det gäller effekten på den disponibla inkomsten i alla inkomstskikt, var att i procent räknat skulle den disponibla inkomsten sänkas lika mycket. 51 Jag vill hävda att det med denna uppläggning blev oerhört mycket lättare för flertalet organisationer på arbetsmarknaden att sluta tvåårsavtal. Det har talats mycket om att vi inte har gett besked inför framtiden om hur skatterna skall se ut, men vi har ändå klarat ut så pass mycket att det för hela den privata marknaden var möjligt att sluta tvåårsavtal. Man fick nämligen klart för sig att skatterna ledde till en ökning av den disponibla inkomsten efter skatt som var procentuellt lika i praktiskt taget alla inkomstskikt. Jag tror att det var en väsentlig förutsättning. Stig Josefson och jag behöver inte ha några våldsamma bataljer om centerpartiets och socialdemokraternas uppfattningar, när vi i grundsynen på åtskilliga viktiga skatteproblem står ganska förenade.

Det kan då inte undvikas att diskussionen om sakfrågorna färgas av detta. När Stig Josefson efterlyser sakargument är det för mig oerhört väsentligt att det finns ett borgerligt parti som ger löfte om en enorm skattesänkning, ett annat parti som när det gäller inkomstskatterna i stort sett bara koncentrerar sig på marginalskatter på inkomster över 150 000 kr. och ett tredje parti, nämligen Stig Josefsons parti, som talar om att den fördelningspolitiska profilen i vårt skattesystem måste skärpas. När jag jämför dessa tre ståndpunkter finner jag att de inte har någonting gemensamt. Däremot skulle jag kunna säga att diskussionen om en skärpning av den fördelningspolitiska profilen i vårt skattesystem skulle kunna föras mellan centerpartiet och socialdemokraterna, tydligen från relativt likartade utgångspunkter. Innehållet i det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta visar detta. Vi skulle svårt bedra medborgarna i Sverige om vi skapade intryck av att det är möjligt att både kraftigt sänka skatterna och bevara den välfärd som de är vana vid. Vi är samtidigt medvetna om att det, i och med det hårda skattetrycket, är oerhört viktigt att det skattesystem som skall leverera dessa skatteinkomster upplevs som både rättvist och rimligt för en stor majoritet av landets invånare och skattebetalare. Därför måste skattepolitiken i Sveriges riksdag naturligtvis föras på det sättet att den vinner denna breda acceptans bland folket. Ju större majoriteterna är i Sveriges riksdag för den framtida skattepolitiken, desto bättre. Jag har tidigare i denna talarstol sagt att regeringen i och för sig är beredd att, i former som vi kan komma överens om, föra en diskussion med samtliga riksdagspartier om skattepolitikens utformning efter 1987. Skulle det intresset finnas är vi beredda att finna formerna för en sådan diskussion.

Fru talman! Medan det formligen brinner om avtalsrörelsen är det ganska svalt i skattedebatten, och likväl är det skattesystemet som vida mer än någon procent på lönen avgör många hushålls ekonomiska standard. Jag tycker att det är hög tid att den skattepolitiska debatten får ta över en del av avtalsrörelsens uppmärksamhet. Den svenska skattepolitiken spelar nämligen inte den centrala roll i fördelningshänseende som den skulle göra. Skattepolitikens huvuduppgifter skall givetvis vara att finansiera samhällets reformarbete och den offentliga verksamheten, men skattepolitiken skall också vara ett instrument för fördelningsoch stabiliseringspolitiken. Fru talman! Från kds sida ser vi främst två centrala problem som är angelägna att omgående åtgärda. Vi måste få en fördelningspolitik som gör skäl för namnet. Skattesystemet måste dessutom vara så konstruerat att det uppmuntrar till arbete och initiativ. Vi vill förändra skattesystemet genom i huvudsak fyra konkreta reformer som kan genomföras omedelbart: —- Skattesystemet tar ingen hänsyn till hur många som skall leva på en inkomst. Olika undersökningar visar också att de familjer som har det absolut mest besvärligt ekonomiskt sett är barnfamiljer med endast en förvärvsinkomst. Jag skall ta ett enda konkret exempel som visar hur orättvist vårt skattesystem slår: Om båda makarna i en familj arbetar halvtid, så att de kan turas om att vara hemma hos barnen, betalar de tillsammans 38 000 kr. i skatt vid en inkomst på 65 000 kr. vardera — alltså vid en samlad hushållsinkomst på 130 000 kr. Är däremot arbetsmarknaden sådan att detta inte är möjligt, eller om en av föräldrarna vill vara hemma hos barnen på heltid medan den andre föräldern förvärvsarbetar heltid och har en inkomst på just 130 000 kr., blir skatten 49 000 kr. Trots att dessa familjer har samma totala inkomst, samma försörjningsansvar och samma behov av mat, kläder och nöjen ökar skatten med 11 000 kr. för familjen med en heltidshemarbetande — eller om man så vill en heltidsförvärvsarbetande. Rätt för föräldrar att tudela inkomsten vid beskattningen skulle utjämna denna skillnad. En tudelning av inkomsten innebär att föräldrarna får slå ihop sina inkomster och dela dem mitt itu och skatta för hälften var. På grund av vårt skattesystems progressivitet innebär detta att orättvisor som i dag råder kan undanröjas. För att inte gynna höginkomsttagare bör överföringen begränsas till fyra basbelopp, dvs. i nuläget 93 200 kr. En tudelning är en mycket angelägen marginalskattereform där skattelättnaden riktas direkt till en mycket utsatt grupp. En tudelning, som vi i kds förordar, innebär inte alls en återgång till sambeskattningen, som utskottet tycks tro. Om man delar en inkomst i två delar kan man omöjligt kalla detta för sambeskattning. Tvärtom! Dessutom, det vill jag poängtera, skall tudelningen givetvis vara frivillig. En tudelning innebär att skattetrycket sänks för många familjer, inte höjs. En tudelning innebär att skattesystemet anpassas till verkligheten, till det faktum att de flesta människor lever i hushåll och är beroende av hushållets totala inkomst. —- För att uppmuntra till initiativ och företagande, för att minska snedvridande marginaleffekter och skattefusket måste marginalskatterna sänkas. Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning men otillräckligt. Kds menar att marginalskatterna redan 1987 bör vara högst 50 90 i inkomstlägen upp till ca 150 000 kr. En sådan reform skulle säkerligen också underlätta avtalsrörelsen på tjänstemannasidan. — En allvarlig kritik mot regeringens skattepolitik gäller avsaknaden av inflationsskydd för skatteskalan. Därigenom gröps köpkraften ur av inflationen utan att politiska beslut fattats. Dessutom kan det komma att innebära att de skattesänkningar regeringen nu föreslagit snabbt äts upp och förvandlas till skattehöjningar. —- Av principiella och fördelningspolitiska skäl bör momsen på basmat avvecklas. Kds har förordat att i ett första steg sänka matmomsen med 10 procentenheter på basmaten. Detta skulle kunna finansieras med en generell momshöjning med 1,9 procentenheter. Kds anser att inkomstskattesystemet på sikt bör ersättas av en progressiv utgiftsskatt. Med en utgiftsskatt beskattas all konsumtion lika oavsett medlens ursprung. Utgiftsskatten ger inte de möjligheter till obekattad konsumtion som inkomstskattetekniken medför. I utgiftsskattesystemet behandlas alla produktiva sparformer lika. Detta medför större rättvisa i beskattningen mellan löneinkomster och kapitalinkomster. Utskottet påpekar att en utredning arbetar med denna fråga, och därför kommer jag inte att ställa något yrkande på denna punkt. Vi får hoppas att utredningen snart presenterar sitt förslag. Det har ju varit aviserat sedan länge. Fru talman! Jag beklagar att utskottet inte vill medverka till en höjning av den skattefria gränsen för intäkter vid bäroch svampplockning. En höjning av nuvarande gräns, från 5 000 kr. till förslagsvis 10 000 kr., är en liten men mycket viktig reform för att de naturrikedomar som finns i skog och mark, främst i glesbygden, skall tillvaratas och bidra till en extra slant för många människor i områden med bristande sysselsättning. Detta hade varit en positiv regionalpolitisk gest, som utskottet verkligen kunnat kosta på sig. Skattepolitiken skall givetvis ses som en helhet. Vårt förslag om höjning av förmögenhetsskatten bör kopplas till sänkningen av marginalskatterna och förslaget om en avveckling av fastighetsskatten. Av principiella och statsfinansiella skäl bör skattereduktionen avskaffas för fackföreningsavgiften och för arbetsgivarnas avgifter till sina branschorganisationer. Dessa yrkanden anser vi hör ihop. ; Fru talman! Som en konsekvens av detta vill jag yrka bifall till motion Sk350, yrkandena 2 och 3, motion Sk230 samt reservationerna 12, 13,15, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 32 och 33.

; : : ä 3 handlingen av kostna Fru talman! Det är ett tekniskt ytterst komplicerat ärende som vi nu skall Bemaviko stad uppkommit i utlandet. Det är viktigt att svenska företag som etablerar sig i utlandet inte missgynnas av våra skatteregler. Då förlorar vårt näringsliv i konkurrens med utlandsägda företag. Våra regler är dock sämre än utlandets. Regeringens proposition 1985/86:131 ändrar inte mycket i detta förhållande. För närvarande råder olika behandling i resultatutjämningshänseende mellan den utländska och den svenska verksamheten, beroende på om den utländska verksamheten är särskild förvärvskälla eller inte. Detta innebär att företag som bedrivs som filial i utlandet ger upphov till full resultatutjämning. Har däremot verksamheten en mera självständig status eller drivs i form av joint venture-verksamhet betraktas den ur skattesynpunkt som självständig rörelse, beroende på att verksamheten har en för de deltagande företagen gemensam ledning. Svenska företag som deltagit i joint venture-projekt har mött stora problem på grund av den mycket ofördelaktiga svenska skattelagstiftningen. Detta problem kan numera lösas på ett enkelt sätt beroende på att beskattningen av juridiska personer i Sverige har ändrats, så att ingen kommunal skatt längre utgår. På så sätt föll också kravet på underskottsbegränsningar för juridiska personer med särskilda förvärvskällor bort. Kort sagt: Företagen kan dra av alla underskott oberoende av var de har uppkommit i landet. Men när det gäller utlandsrörelser hävdas en annan princip — då begränsas avdragsrätten. Genom slopande av skillnaden mellan självständig rörelse och filial skulle kraven på en konkurrensneutral beskattning tillgodoses. Detta skulle i sin tur leda till bättre svensk konkurrenskraft och få positiva effekter för bytesbalans, sysselsättning osv. Vilken väg har då regeringen valt för att ta bort de värsta effekterna för bl.a. joint venture-projekt? Man har föreslagit en särreglering — regeringen har valt att lagstifta om ett dispensförfarande. Detta är dålig lagstiftning. Dispensregler har betydande nackdelar och skapar rättsosäkerhet bl.a. av följande anledningar: 1. En dispensregel gör att den skattskyldige aldrig i förväg med säkerhet vet hur en viss skattefråga kommer att behandlas. Dispensregler leder till långa handläggningstider, vilket utgör en betydan de olägenhet för berörda företag. 3. Dispensregler är oklara, också de som vi nu diskuterar. Vad innebär det att en verksamhet skall bedömas som ”samhällsekonomiskt betydelsefull”? Innebär detta att bara projekt av en viss storlek anses som samhällsekonomiskt betydelsefulla? Detta innebär i så fall att det finns risk att företag som åtar sig mindre projekt inte medges dispens, trots att dessa projekt kanske är mycket viktigare för dessa företag än ”större” projekt för större företag. Innebär anvisningarna i 29 § KL att dispens kan vägras därför att projektet genomförs i ett visst land eller för ett visst företag? Mina frågor illustrerar klart de rättssäkerhetsproblem som de av regeringen föreslagna och av skatteutskottet accepterade dispensreglerna skapar. Dispensregler skall inte användas i lagstiftning på det sätt som föreslås i propositionen. 4. Lagreglering genom dispenser skapar dessutom andra konkurrensnackdelar. Företagen måste känna till sina kostnader på anbudsstadiet. Detta innebär att de måste veta hur kostnaderna kommer att behandlas skattemässigt. Lämnar de in dispensansökan sent svävar de i okunnighet om vilket resultatet blir. Lämnar de in dispensansökan tidigt är risken stor att de avslöjar affärshemligheter för konkurrenter och presumtiva beställare. Dispensregler är alltså av ondo. Vilket skäl har då regeringen anfört för att lagstifta på detta sätt? Skattemyndigheterna har helt enkelt sagt att de behöver denna lagstiftning från kontrollsynpunkt. RSV har yttrat att man befarar att ”mindre seriösa personer frestas att redovisa underskott av joint venture-verksamhet i utlandet.” Att kontrollproblem föreligger kan alltid hävdas. Frågan är om fiscus krav på fullständig insyn skall ges högre prioritet än vårt ngslivs möjligheter att utvecklas och konkurrera med utlandet på lika villkor. Skall fiskala kontrollönskemål prioriteras framför rättssäker lagstiftning? Så får det inte vara. Det är mycket lätt att se vad som bör prioriteras. Jag yrkar bifall till reservation 2. Underskott i filialer utomlands är fullt avdragsgilla i Sverige. Det finns emellertid två typer av dubbelbeskattningsavtal — creditmetoden, där betald skatt i utlandet dras av från beräknad skatt i Sverige, samt exemptmetoden, som innebär att skatt skall betalas endast i ett land. Denna senare metod kan leda till att underskott från filialföretag som drivs i utlandet kan få dras av i Sverige utan att eventuella vinster skall beskattas i Sverige. I propositionen föreslås därför att avdrag inte skall medges i sådana fall. Våra viktigaste konkurrentländer arbetar emellertid på ett annat sätt. För att svenska företag skall komma i samma läge som tyska, holländska, m.fl. företag föreslår vi att avdrag skall medges men att dessa skall återvinnas, om filialföretaget längre fram visar överskott. Vi föreslår således att claw back-metoden skall användas. Återigen har regeringen prioriterat skattemyndigheternas kontrollerande verksamhet framför företagens möjligheter att öka sina affärer till båtnad för oss alla. Jag yrkar bifall till reservation 3. Svårigheter att rekrytera personal för utlandstjänst framför allt i Norge har uppmärksammats vid åtskilliga tillfällen här i kammaren. En internordisk grupp skall finna lösningen på problemen. Men det kommer att ta tid. Ett sätt att temporärt mildra problem är att vi i den svenska skattelagstiftningen inför regeln att underskott som uppkommer i Sverige vid utlandstjänstgöring skall få utnyttjas som förlustavdrag vid senare års taxering genom kvittning mot svenska inkomster. Jag yrkar bifall till reservation 4. För närvarande råder provisoriska regler vid 1986-1988 års taxering av Prot. 1985/86:158 sjömän. Svenska sjömän som tjänstgör på utländska fartyg och har nära 2 juni 1986 anknytning med Sverige beskattas i Sverige och måste då också erlägga full socialförsäkringsavgift. Detta innebär att dessa sjömän helt enkelt inte kan leva på sin inkomst efter skatt. Antingen måste de emigrera eller också måste de sluta arbeta och bli arbetslösa. Det finns helt riktigt en utredning som skall förbättra förhållandena. Men den tar tid. Därför bör den sexmånadsregel som gäller för sjömän på svenska fartyg också gälla svenska sjömän på utlandsregistrerade fartyg. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! Ett svenskt företag som avser att bedriva verksamhet i utlandet kan välja mellan två olika huvudformer för sitt engagemang. Företaget kan antingen driva verksamheten genom ett i den främmande staten bildat aktiebolag eller annan juridisk person eller driva verksamheten direktägd. Utlandsverksamheten bedrivs dock mera sällan i direktägd form annat än vid entreprenadoch oljeprospekteringsverksamhet. Den helt dominerande formen för utlandsverksamhet i dag är sådan som bedrivs av ett utländskt dotterbolag. Denna verksamhet beskattas då normalt i utlandet. Det svenska företaget beskattas endast för utdelningar från det utländska dotterbolaget. Den direktägda utlandsverksamheten beskattas på olika sätt beroende på om den är att anse som en gren av verksamheten i Sverige — en s.k. filial — eller som en självständig rörelse. Skillnaden mellan dessa former gäller i första hand möjligheterna att räkna av ett underskott som uppkommer i den utländska rörelsen. Har den utländska verksamheten endast utgjort en filial till den svenska, har praxis blivit att uppkommet underskott i den utländska rörelsen får räknas av mot intäkter från företagets verksamhet i Sverige. Har en eller flera rörelser däremot bedrivits självständigt i utlandet, anses de tillsammans bilda en särskild förvärvskälla, och resultatet av verksamheten hänförs till inkomst av kapital. Underskott i denna förvärvskälla är då inte avdragsgill mot annan inkomst. Då det gäller den direktägda verksamhet i utlandet som går under beteckningen joint venture råder viss osäkerhet om vilken av de nu relaterade direktägda formerna som denna skall tillhöra. Kort kan man säga att joint venture är en samverkansform utan rättssubjektivitet. Svenska företag samverkar med utländska företag i ett gemensamt, ofta mycket kostnadskrävande projekt. Det kan t.ex. gälla byggnadsoch anläggningsentreprenad eller oljeprospektering. Genom denna form av samprojektering uppnås ett rimligt risktagande i extremt kostnadskrävande projekt. Emellertid har praxis utvecklats mot att betrakta joint venture-verksamhet som självständigt bedriven rörelse, vilket mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt innebär att avdrag för underskott i denna inte är avdragsgill mot inkomsterna i Sverigeverksamheten. Den här utvecklingen hämmar svenska företags deltagande i bl.a. oljeprospekteringsverksamhet utomlands och motverkar också statens stöd till oljeprospektering. dispensförfarande skall kunna medge att underskott i sådan här verksamhet i utlandet skall få dras av i rörelse som bedrivs här, även om de förutsättningar som annars krävs för sådan avdragsrätt inte är uppfyllda. Vii folkpartiet tycker att detta är en bakvänd ordning. Dispensförfaranden är aldrig bra, eftersom den som är hänvisad till ett sådant förfarande aldrig kan planera sin verksamhet långsiktigt då utgången i en dispensansökan aldrig är given. Dessutom leder dispensförfarande till planeringsproblem för företag som är intresserade av att t.ex. deltaga i ett oljeprospekteringsföretag. Dispens kan ju knappast sökas förrän ett avtal om samverkan är klart. Det kan betyda att i vart fall mindre företag drar sig för en samverkan i ett riskfyllt projekt där förutsättningarna inte är helt klara före ingåendet av samverkan. Vidare leder gärna dispensregler till en inte enhetlig bedöming. Dispens leder dessutom lätt till byråkrati och långsamhet i handläggningen, vilket är en nackdel för företagen. Eftersom vi i folkpartiet anser att det är viktigt att förbättra de svenska företagens internationella konkurrenskraft och dessutom anser att dispensregeln innehåller så många negativa effekter, menar vi att det är bättre med en generell regel. En sådan generell bestämmelse finns föreslagen i departementspromemorian Beskattning av verksamhet i utlandet m.m. Denna generella regel skulle innebära att all direktägd verksamhet i utlandet skulle betraktas som en del av den svenska rörelsen, Resultatet skulle alltså beräknas gemensamt för hela verksamheten. Det överskott eller underskott som då framkommer behandlas som om hela verksamheten varit förlagd till Sverige. Vi i folkpartiet anser att denna lösning skulle vara bra för företag som bedriver utlandsverksamhet som är direktägd. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Fru talman! Sverige har dubbelbeskattningsavtal med ett stort antal länder. Bakgrunden är att vi vill undvika dubbelbeskattning för företag som bedriver verksamhet i utlandet. I dubbelbeskattningsavtalen undviks dubbelbeskattning med tillämpning av antingen creditmetoden eller exemptmetoden. Exemptmetoden innebär, som redan tidigare har sagts, att viss inkomst inte skall beskattas i en av de avtalsslutande staterna. Praxis i Sverige då det gäller exemptmetoden är att det är möjligt att i den svenska rörelsen utnyttja underskott som har uppstått i en filial i utlandet, även om intäkten i filialen inte får beskattas i Sverige på grund av ett dubbelbeskattningsavtal med tillämpning av exemptmetoden. I propositionen 1985/86:131 föreslår nu regeringen att avdrag inte skall få medges här i landet för kostnader som är hänförliga till en sådan intäkt. Detta innebär en skatteskärpning för företagen. Eftersom vi i folkpartiet anser det viktigt att värna om företagens internationella konkurrenskraft, kan vi inte tänka oss en sådan skatteskärpning. Rent konkret försvåras för företag att starta filialer i länder med vilka vi har dubbelbeskattningsavtal som bygger på exemptmetoden. All ny verksamhet ger som regel underskott i början. Om underskottet inte är avdragsgillt i Sverigeverksamheten försvårar det etableringen. Exportindustrin har dessutom anpassat sig till den nuvarande ordningen. Emellertid måste vi ändå medge att den allmänna princip är riktig som säger att kostnader inte är avdragsgilla om de är hänförliga till intäkter som inte beskattas här. En lösning på problemet är den som skatteavräkningssakkunniga föreslår och som går ut på att man behåller samma system som i dag men kompletterar det så, att om utlandsrörelsen andra år visar överskott, återförs det tidigare medgivna avdraget till beskattning. Den här lösningen tycker vi i folkpartiet är bra, och vi anser att det borde vara den som utskottet förordar. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Fru talman! I maj 1985 beslutade riksdagen om nya provisoriska regler vid beskattning av lön vid utlandstjänstgöring. Beslutet gick ut på att det införs en sexmånadersregel, som i prinicp innebär att en person som uppbär inkomst vid utlandstjänstgöring skall undantas från beskattning i Sverige, om tjänstgöringen har pågått minst sex månader och avsett anställning hos arbetsgivare, som bedriver näringsverksamhet från fast driftsställe i det land där arbetet utförs. Beträffande anställda ombord på utländska fartyg beslutades att de skulle undantas från skatt i Sverige, om fartyget går i oceanfart och anställningen och vistelsen utomlands varat minst sex månader. En förutsättning är vidare att arbetsgivaren är hemmahörande i Sverige. Utvidgningen av sexmånadersregeln för sjömän på angivet sätt anser vi i folkpartiet vara motiverad, men vi menar att sexmånadersregeln också borde omfatta alla sjömän på utländska fartyg, alltså också dem som har en utländsk arbetsgivare. De som arbetar på ett utländskt fartyg med utländsk arbetsgivare men själva har hemvist i Sverige måste i dag betala full inkomstskatt här och dessutom sociala avgifter som för egen företagare. Det betyder att en sådan sjöman lever under strängare regler än andra sjömän. Sett ur den enskilde sjömannens synpunkt kan det var obegripligt att det råder skilda skattesystem för den som går på oceanfart. I avvaktan på den översyn som för närvarande pågår angående sjömännens beskattning anser vi i folkpartiet att sexmånadersregeln borde kunna tillämpas generellt, alltså oavsett vem som äger fartyget och vem som är arbetsgivare. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 5.
Fru talman! Med anledning av regeringens proposition om den skattemässiga behandlingen av vissa kostnader för verksamhet i utlandet har vi i en motion slagit fast att den svenska ekonomiska och politiska utvecklingen blir alltmer avhängig kapitalismens tilltagande transnationalisering. Detta är i och för sig ingenting nytt. Därom skrev redan 1868 Karl Marx i Kapitalet. Nu har en socialdemokratisk regering tagit sig för att vilja underlätta för de svenska imperialistiska storkoncernerna genom att också skapa lindringar för dem i beskattningshänseende. Man har sagt att detta skall ske för att främja ”samhällsekonomiskt betydelsefull verksamhet”.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

Fru talman! Att exporten av varor och tjänster är mycket viktig för den svenska ekonomin och det svenska samhället tror jag de flesta håller med mig om. Det är likaledes ett samhällsekonomiskt intresse att svenska företag har konkurrenskraft på den internationella marknaden. Under senare år har den positiva utvecklingen av vår export betytt mycket för den återhämtning som skett i den svenska ekonomin och för vår internationellt sett höga sysselsättning. Den proposition vi nu debatterar, om den skattemässiga behandlingen av kostnader vid viss verksamhet i utlandet m.m., syftar till att främja samhällsekonomiskt betydelsefull verksamhet. Regeringen ges genom införande av dispensregler möjlighet att medge att underskott i viss verksamhet i utlandet får dras av i rörelse som bedrivs här i riket, även om alla de förutsättningar som annars gäller för sådan avdragsrätt inte föreligger. För att medgivande skall kunna ges också beträffande redan pågående projekt föreslås att medgivande får avse 1977 års eller senare års taxeringar. Till skatteutskottets betänkande i denna fråga har fogats tre reservationer rörande förslagen i propositionen. Ytterligare två reservationer har avlämnats avseende ”Vissa skattefrågor i annat nordiskt land” och ”Beskattning av sjömän på utländska fartyg”. I reservation nr 1 av vpk framförs att de föreslagna dispensreglerna lämnar öppet för godtyckliga tolkningar. Jag tycker inte man skall överdriva och uppmåla dispensreglerna som något som ej är kontrollerbart. Utskottets majoritet tillstyrker regeringens förslag, samtidigt som vi understryker vikten av att det vid dispensprövningar finns möjligheter till en effektiv kontroll. I reservation nr 2 av moderaterna och folkpartiet föreslås att skattereglerna löses generellt och att fullständig resultatutjämning får ske mellan den skattskyldiges samtliga förvärvskällor. Jag vill här framhålla att det är förenat med svårigheter att effektivt kontrollera redovisningen för en verksamhet utomlands. Så är även fallet i hög grad när det gäller verksamhet som drivs i samverkan med andra utländska företag. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget i reservationen av såväl praktiska som principiella skäl. Den ordning som reservanterna föreslår kommer att medföra svårigheter att tillämpa. Utskottsmajoriteten avstyrker förslaget i reservation nr 3. I reservation nr 4 av moderaterna begärs ett regeringsförslag om förlustutjämning för underskott i Sverige vid utlandstjänstgöring i annat nordiskt land. Så sent som hösten 1985 infördes rätt att göra avdrag för avgiften till den Norska Folketrygden. Ytterligare förslag är att vänta. Enligt vad utskottet erfarit så är den internordiska arbetsgruppen, som har till uppgift att lämna förslag i denna fråga, inne i slutskedet av sitt arbete. Det finns därför anledning att avvakta arbetsgruppens förslag i frågan, och därmed yrkar jag avslag på reservation nr 4. Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att i de remissyttranden som föregått propositionsskrivandet så tillstyrkte i stort sett alla remissinstanser förslagen i propositionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets betänkande nr 43 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Beträffande dipensreglerna hänvisar Sverre Palm på ett ganska enkelt sätt till kontrollproblem. Jag tycker att man borde gå tillbaka i tiden och se hur det har varit tidigare. Omkring 1928 var det ingen skillnad på filialverksamhet och den rörelse som betraktas som självständig rörelse utomlands. Skälet till att de var likställda var att man hade samma ingångsregler. 1966 skedde en förändring. Då avskaffades förmåner som gällde självständiga rörelsen. Men trots att man avskaffade förmånerna införde man inte avdragsrätt. Därför blev det olikheter mellan dessa två former. Då det gäller kontrollproblemen är man beredd att behålla den verksamhet som gäller filialer. Det innebär att man skall få göra avdrag mot vinst i den svenska rörelsen för underskott som uppstår i utlandet om det gäller filialverksamhet. Men för självständig rörelse skall man inte få dra av underskottet. Det verkar som om man anser att kontrollproblemen räcker till då det räcker filialverksamhet men inte då det gäller den självständiga rörelsen. Jag kan inte förstå varför man skall ha olika regler. Sverre Palm sade inte särskilt mycket om exemptmetoden. Men onekligen medför denna en skatteskärpning. Exportföretagen har i dag inordnat sig i nuvarande system. Vi tycker därför att det förslag som framfördes i betänkandet Beskattning i verksamhet i utlandet är rimligt. Det finns olika skatteregler för sjömän beroende på vem som är deras arbetsgivare. Men sjömännen själva kan inte förstå varför de skall beskattas olika. Det vore rimligt att man hade ungefär lika regler för sjömän, oavsett om de har utländsk eller svensk arbetsgivare. Därför tycker vi att sexmånadersregeln borde gälla för samtliga sjömän.
Fru talman! Kontrollproblemen får aldrig ursäkta dålig lagstiftning. Man skall inte lagstifta med dispenser. Att remissinstanserna skulle ha varit eniga på denna punkt stämmer inte riktigt. Men riksrevisionsverket, skattemyndigheter och länsstyrelserna har prioriterat kontrollproblemen. Det är alldeles riktigt att det finns en grupp som arbetar med förändringar 61 av lagstiftningen då det gäller beskattning av svenskar som arbetar i ett annat nordiskt land. Denna lagstiftning kan ju få mycket olyckliga konsekvenser. Av en annan proposition angående avtal gällande gränsgångar mellan Sverige och Danmark framkom det att detta utredningsarbete knappast blir färdigt före 1990-talet. Därför anser jag att man måste vidta provisoriska åtgärder för att göra det lättare för svenska medborgare som får det mycket besvärligt om de inte kan dra av sina underskott.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande är de föreslagna dispensreglerna till för att främja samhällsekonomiskt betydelsefull verksamhet. Möjligheten att lösa de här problemen generellt står för närvarande inte till buds. Vill man då undanröja de olägenheter som i enstaka fall uppstår på grund av gällande skatteregler får man tillgripa dispensregler. Jag vill understryka att det är ett begränsat antal fall som kan komma i fråga för dispens.

Slutligen vill jag säga några ord om skattereglerna för sjömän. Jag har försökt att få fram uppgifter om detta, och jag har frågat riksdagens utredningstjänst. Men jag får inget grepp om vilket antal som berörs, för någon statistik på området finns inte. Men jag har här ett klipp ur Svensk Sjöfarts Tidning.

Fru talman! Att vi skall ha bra konkurrensförhållanden för våra företag är vi helt ense om. Detta kan åstadkommas genom generell lagstiftning — det visar det tidigare förslaget från skatteavräkningssakkunniga, Beskattning av verksamhet i utlandet m.m. . Det går alltså att lagstifta med generella regler, utan att införa dispenser.
Fru talman! Det är som Margit Gennser nyss sade, Sverre Palm, att det finns visst möjligheter att lagstifta med generella regler. Sverre Palm hävdade att generella regler inte står till buds, men detta finns ganska utförligt redovisat just i den promemoria om beskattning av verksamhet i utlandet m.m. som Margit Gennser hänvisade till. Generella regler gör att företagen kan planera sin verksamhet på ett helt annat sätt än om de är Prot. 1985/86:158 beroende av ett dispensförfarande. 2 juni 1986 Då det gäller exemptmetoden är det fråga om en skattehöjning. Jag hörde inte att Sverre Palm talade om varför man inte även på den punkten skulle kunna göra så som jag föreslog i mitt anförande. Beträffande sjömansskatten finns det tre olika sätt för beskattning av sjömän i Sverige: enligt sexmånadersregeln, med sjömansskatt och med vanlig inkomstskatt. Det kan inte vara rimligt att olika skatteregler skall gälla för sjömän, beroende på vem som är arbetsgivare.